Herr talman! Patrik Björck har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att stärka de offentliga finanserna. Den finansiella krisen har medfört en lägre global tillväxt, vilket även påverkat Sverige. Tack vare regeringens åtgärder har svensk ekonomi uppvisat stor motståndskraft. Regeringen har i enlighet med det finanspolitiska ramverket använt finanspolitiken för att dämpa krisens effekter. Även om Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna i EU har åtgärderna bidragit till ett försvagat sparande. Budgetutrymmet förväntas vara mycket begränsat de kommande åren. Nya reformer kommer att kräva finansiering krona för krona. Det kan exempelvis handla om åtgärder som säkrar skattesystemets effektivitet och legitimitet och motverkar samhällsekonomisk ineffektivitet. Det är också viktigt med en stram utgiftsgranskning och god utgiftskontroll. Vägen tillbaka till överskott i det finansiella sparandet på 1 procent av bnp måste anpassas till hur arbetsmarknaden och resursutnyttjandet utvecklas. Sverige har utrymme att föra en ansvarsfull finanspolitik även på väg tillbaka till överskott. En för snabb återgång till överskott riskerar att normaliseringen av det ekonomiska läget bryts. Samtidigt är det viktigt att bygga upp skyddsvallar inför kommande konjunkturförsvagningar. Regeringens inriktning på finanspolitiken har fått brett stöd från såväl svenska som internationella bedömare. Finanspolitiska rådet bedömer att regeringens politik har varit framgångsrik i ett internationellt perspektiv, trots att den internationella krisens djup och långvarighet ställt finanspolitiken inför svåra avvägningsproblem. Rådets samlade bedömning är att finanspolitiken i huvudsak är väl avvägd. Även EU-kommissionen, OECD och Internationella valutafonden ser regeringens politik som väl avvägd. Avslutningsvis vill jag också påpeka att regeringens politik har inneburit att resurserna till offentliga välfärdstjänster ökat de senaste åren, även efter att hänsyn tagits till pris och löneökningar och till att befolkningen vuxit.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det finns en stigande oro för de offentliga finanserna och för hur finansministern sköter detta och huruvida han lyckas eller misslyckas. Det är Ekonomistyrningsverket som konstaterar att underskottet i de offentliga finanserna nästa år väntas växa till 87 miljarder, eller motsvarande 2,3 procent av bruttonationalprodukten. Detta är det största underskottet sedan överskottsmålet infördes år 2000. Det beror på att den låga aktiviteten i ekonomin och ändrade skatteregler gör att den offentliga sektorns skatteintäkter ökar svagt 2013. År 2014 stiger skatteintäkterna långsamt, då framför allt ett utökat jobbskatteavdrag tillkommer. Utgifterna stiger relativt måttligt. Men i kombination med svaga inkomstökningar leder detta till stora underskott, framför allt 2014. Ackumulerat för åren 2012-2015 uppgår underskotten till över 200 miljarder. Då har vi det mål som finansministern talar om att man följer - de finanspolitiska ramverken. Enligt Ekonomistyrningsverket kan detta starkt ifrågasättas. Målet om 1 procents överskott i genomsnitt över en konjunkturcykel nås inte under prognosperioden. Man konstaterar också från Ekonomistyrningsverket att när det gäller ett av Maastrichtkriterierna, att underskottet inte ska överstiga 3 procent av bnp, är avståndet till den gränsen inte betryggande. De 2,3 procenten ligger enligt Ekonomistyrningsverket alldeles för nära de kriterier som vi har att följa enligt Maastrichtkriterierna på 3 procent. Det som skapar denna oro är naturligtvis att man på åtta år har förvandlat ett överskott på 65 miljarder till ett underskott på 87 miljarder. Detta har skett samtidigt som arbetslösheten har stigit sedan regeringen tillträdde. Den ligger nu på skyhöga 8 procent. Vi har samtidigt stora problem i den offentliga sektorn. Skolresultaten sjunker för varje år. Det har de gjort sedan regeringen tillträdde. Nu senast fick vi den så kallade PISA-mätningen som var en kraftfull varning. Ovanpå dessa bekymmer i den offentliga sektorn läggs nu oron för de offentliga finanserna. Min fråga var vilka initiativ finansministern tänkte ta för att vända den oroande utvecklingen. Jag noterade att finansministern skrev om svaret på frågan i sitt svar och inte vill ta till sig att detta är en oroande utveckling. De 65 miljarder i överskott som har förvandlats till 87 miljarder i underskott motsvarar 152 miljarder. Det är siffror som det naturligtvis är svårt för enskilda människor att ta till sig. Det är dock underskottet och framför allt utvecklingen som skapar oron. Extra stor oro uppstår ju, herr talman, på grund av att detta är en situation finansministern inte har kontroll över. Stora och ofinansierade skattesänkningar skulle ge dynamiska effekter, men de dynamiska effekterna uppstod aldrig. I stället uppstod ett växande budgetunderskott. Det skulle naturligtvis ha kunnat vara så att detta var inom ramen för finansministerns planerade politik. Då kunde man ha haft en diskussion om huruvida det var en klok eller oklok ekonomisk politik, och den diskussionen kan man givetvis ha. Det som är viktigt i dag och det som skapar oro är dock att den situation vi befinner oss i är resultatet av finansministerns misslyckande. Tanken var ju att politiken skulle leda till sänkt arbetslöshet och därmed stigande skatteintäkter. När man inte lyckades med jobben - när man inte klarade av det - hamnade man i dagens moras.

Herr talman! Det är många av oss som sedan partiledardebatten har varit väldigt förvånade över att Socialdemokraterna har fixerat sig så vid budgetsaldot och den diskussion Patrik Björck nu är exponent för. Stefan Löfven har tidigare sagt att kärnan i den socialdemokratiska ekonomiska politiken är jobben, jobben och jobben. Men nu fokuserar partiet på en helt annan fråga, nämligen budgetsaldot. Det är ju fadermord att göra detta i en lågkonjunktur. Det är som om man skulle driva en politik för att ha en balanserad budget i lågkonjunktur. Det strider mot vad era socialdemokratiska husgudar Ernst Wigforss, Gunnar Myrdal, Gunnar Sträng med flera har förespråkat och drivit som politik. Inledningsvis kan man konstatera att talet om Maastricht är helt snurrigt. Kommissionens senaste prognos är att underskottet i Sverige är en halv procentenhet, alltså långt ifrån de 1,5 procent Patrik Björck talar om. Dessutom har skulden i Sverige minskat, inte ökat, under Alliansens tid. Den är nu hälften av vad den är i Tyskland, och bortsett från Luxemburgs är den kanske lägst i EU. Man kan ställa sig frågan: Om nu Socialdemokraternas politik, med sin fixering vid budgetsaldot, skulle genomföras - vad skulle den leda till? Ja, det behöver man inte vara okunnig om. Man kan göra beräkningar på detta. Om Socialdemokraterna skulle balansera sin budget 2014/15 skulle det kosta mellan 24 000 och 54 000 jobb, och 2016 skulle det bli mellan 16 000 och 44 000 färre jobb. Det är en massiv åtstramning som skulle inträffa om man skulle göra så som det ligger i Patrik Björcks rekommendation att göra, nämligen snabbt minska underskottet. Det är rätt att låna i lågkonjunktur för att rädda jobben, men ni vill inte rädda jobben. Ni vill i stället gå till en balanserad budget. Då kan man göra den här beräkningen, och det kan Socialdemokraterna också göra. Jag har gjort beräkningen med hjälp av riksdagens utredningstjänst. Det vore intressant inte bara för mig utan för hela svenska folket att få veta hur återgången ska se ut om ni nu är så inställda på att snabbt komma tillbaka till balans. Hur ser vägen tillbaka ut? Det är bara att beställa en beräkning av detta från riksdagens utredningstjänst, så får ni se vad det har för konsekvenser. Då får vi alla se vad den socialdemokratiska politiken har för konsekvenser - hur det faller ut med tanke på sysselsättning och arbetslöshet. Den politik jag tolkar det som att ni vill driva är att ni ska ha balans 2014/15 i stället för 2016. Ni kanske vill vara ännu mer ambitiösa, men i termer av förlorade jobb kostar det alltså mellan 16 000 och 24 000 arbetstillfällen - en halv procentenhet högre. Man kan naturligtvis variera politiken. Hur mycket ska tas ur höjda skatter, och hur mycket ska tas ur lägre utgifter? Det står alltså Socialdemokraterna fritt att utforma en annan mix av åtgärder som bättre beskriver deras väg tillbaka till överskott i budgeten. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att ni, eftersom ni nu kritiserar regeringen på denna punkt, precis som jag har gjort använder er av riksdagens utredningstjänst så att vi och väljarna får en beskrivning av hur er ekonomiska politik tillbaka till balans ser ut och hur många tiotusentals jobb ni är beredda att offra på den vägen.

Herr talman! Interpellationen handlar om hur regeringen har gått från ett överskott på 65 miljarder i de statliga finanserna till ett underskott på 87 miljarder samt om regeringen är beredd att göra någonting för att åstadkomma ett bättre resultat och säkerställa att vi inte lånar en massa pengar. Regeringen har valt att öka vinstuttaget i de statliga bolagen. Det den gör är alltså att leva över sina tillgångar, kan man säga. Det blir då märkligt att Carl B Hamilton fokuserar på att diskutera våra motioner i stället för att diskutera hur regeringen agerar i de här frågorna. Jag begriper liksom inte - tycker Carl B Hamilton att det är en ansvarsfull politik att ha ett underskott hur länge som helst? Är det vad Carl B Hamilton står här och säger? År 1994 fick Socialdemokraterna ta över efter Carl Bildts regering, och många kommer ihåg hur smärtsam den budgetsaneringen var. Det är det vi vill åstadkomma - vi vill slippa hamna i en situation där man lånar till var fjärde statligt anställd, vart fjärde barnbidrag och så vidare. Då blir det ju konstigt att regeringen verkar nöjd med situationen. Vi har massarbetslöshet, en ökad sjukfrånvaro och 35 000 i fas 3, och finansministern är helt nöjd med situationen. Jag begriper faktiskt inte vare sig finansministerns eller Carl B Hamiltons svar i de här interpellationsdebatterna, men de kan säkert förtydliga dem.

Herr talman! Jag ska ha en snarlik interpellationsdebatt lite senare, men jag vill göra ett inlägg på grund av Carl B Hamiltons påståenden. Det är ju en diskussion som förs med en socialdemokrati som inte finns. Vi hävdar inte att man ska ha budgetbalans nu eller att man måste ha budgetbalans om ett år. Vad vi hävdar är precis det jag antar att även finansministern och Carl B Hamilton hävdar, nämligen att det finanspolitiska ramverket innebär att man ska ha balans över en konjunkturcykel. Man ska alltså ha möjlighet att underbalansera när det är lågkonjunktur och i stället plocka in de pengarna när det är högkonjunktur. Det är detta det handlar om. Man ska inte diskutera med fantomer som inte finns, Carl B Hamilton. Den uppfattningen har vi nämligen inte, utan jag tror att vi ligger bättre i linje med Wigforss och Myrdal än vad Carl B Hamilton gör. Jag tror alltså inte att vi har problem på den punkten. Problemet ser ut så här: Vi ska ta oss tillbaka, och regeringen har samtidigt överskattat effekterna av sin sysselsättningspolitik i åtta år. Man har någon kalkylmaskin - den ska jag återkomma till senare - som hela tiden visar på ett resultat som sedan aldrig infinner sig. Därför har vi ett ständigt växande problem. Det blir inga dynamiska effekter. De jobb som skulle komma kommer inte. Därför får vi ett större budgetproblem att hantera framöver. Konjunkturinstitutet kom häromdagen med en rapport där man säger att skatterna behöver höjas med någonstans runt 100 miljarder bara på statlig nivå - det gäller inte kommunerna utan staten - för att vi ska klara överskottsmålet och välfärden. Utan att ens förbättra kvaliteten i välfärden behövs det 100 miljarder, och ni har sänkt skatterna med 140. Var det klyftigt? Nu står vi här och behöver höja med någonstans 100-110 miljarder, inte för att förbättra välfärden utan för att över huvud taget klara den med den kvalitet den har nu. Det är faktum. Det är detta problem vi har att hantera, Carl B Hamilton. Vi ska ha balans eller en procents överskott över tid - inte i morgon, inte nu men över en konjunkturcykel - och det är det vi ska diskutera. Ni har ställt till det å det grövsta när det gäller möjligheterna att komma tillbaka till en acceptabel situation. Det är det som är problemet.
Herr talman! Socialdemokraternas tes är att regeringen har misslyckats med jobben. Jag vill då gärna passa på att ge lite sakupplysningar. Eurostat publicerade för några dagar sedan en statistik för fjärde kvartalet över sysselsättningsutvecklingen i Europa. Då steg sysselsättningen i Sverige med 1,2 procent. Det betyder att det bara var i två med oss jämförbara länder, Storbritannien och Irland, som den växte snabbare. I ett stort antal länder, sex länder, föll fortfarande sysselsättningen. Då talar vi om länder som Finland, Holland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Italien, alltså de stora ekonomierna vid sidan av Tyskland plus ett antal nordeuropeiska länder. Jämfört med Tyskland och Danmark steg sysselsättningen i dubbelt så högt tempo i Sverige. Samtidigt redovisar KI en prognos som visar att 2014 stiger sysselsättningen med 44 000, 2015 med 61 000 och 2016 med 54 000. Det är en ökning med 160 000 under de tre åren. Jag måste faktiskt få påtala att det här är en stark sysselsättningsutveckling, starkare än i jämförbara länder och bland de starkaste i Europa. Låt oss bara komma ihåg att Storbritannien och Irland har haft en betydligt tuffare ekonomisk resa än Sverige under de här åren. Sverige har alltså tagit sig igenom krisen i bättre skick. Låt oss då titta på de offentliga finanserna. Patrik Björks interpellation bygger på tesen att det är oordning i svenska offentliga finanser. Nu säger Bo Bernhardsson att man ska ha underskott när man har ett lågt resursutnyttjande, vilket ju Sverige nu har, och det är alla bedömare överens om. Trots detta menar Patrik Björk att det är att beskriva som oordning. Skulden i Sverige har minskat. Den har ökat med 30 procent i genomsnitt i EU-länderna under de här åren - 30 procent! Deras skulder har alltså ökat med nästan lika mycket som det som är vår skuld. Socialdemokraterna beskriver det som att Sverige, näst Grekland i princip, har de sämsta offentliga finanserna. Jag förstår att Assar Lindbeck kallade detta för stor humor när han i Aktuellt fick kommentera Socialdemokraternas beskrivning av offentliga finanser. Vad är stabiliseringspolitik? Jo, det är att man har underskott i dåliga tider för att stötta jobben. I Europa har nästan samtliga socialdemokratiska partier varnat för en för hård åtstramningspolitik. I Sverige hävdar Patrik Björck och Socialdemokraterna att vi har oordning när vi har Europas starkaste offentliga finanser. Bo Bernhardsson och Patrik Björck får reda ut vem av dem som har rätt här. Är det oordning i Sverige är det fel att stimulera. Är det ordning i Sverige och vi har styrka är det rätt att stimulera. Detta kan man för övrigt kanske ordna ett internt seminarium om inom socialdemokratin, eftersom LO hävdar att det behövs 70 miljarder i ytterligare stimulanser. Då kanske man kan enas om vad som är en korrekt beskrivning. Ska Socialdemokraterna ha någon trovärdighet i den här diskussionen måste de gå hem till sin egen budget. Jobbskatteavdraget och brytpunkten har fallit. Det är minus 15 miljarder. Det handlar säkert om en underfinansiering på 5-10 miljarder för sjukförsäkringen, där kostnaderna kommer att galoppera i väg. Det är bara att samla pressklippen från Stefan Löfvens resor. Han kan ju inte besöka en ort utan att spendera miljarder. Norrbotniabanan ska vara klar, det ska byggas ut snabbtåg och pensionärerna, fick vi höra i Aktuellt , ska få kraftigt sänkta skatter. När kommer finansieringen? Det är nu alltså mindre än sex månader före valet. Halva Socialdemokraternas politik är ett stort budgethål. Man försöker mörka sig igenom valrörelsen. Det kommer väljarna inte att acceptera.

Herr talman! Siffertricksande är det som den moderatledda regeringens representanter hänger sig åt när verkligheten blir besvärlig. Jag debatterar emellanåt med arbetsmarknadsministern, och hon excellerar i siffertricksande. Nu försöker även finansministern att vinna den grenen. Det är naturligtvis lite intressant. De frågor som jag ställer i interpellationen är utifrån Ekonomistyrningsverkets rapport, som vi fick ta del av vid årsskiftet och som vi har att förhålla oss till. Precis som Bo Bernhardsson var inne på skulle vi kunna ha en debatt om hur man bäst genomför en aktiv konjunkturpolitik. Det är naturligtvis en intressant debatt, och jag medverkar gärna till ett seminarium om det. Men det vi diskuterar här i dag är finansministerns misslyckande. Konjunkturinstitutet konstaterar att vi år efter år har de här underskotten och inte klarar överskottsmålet. Det är inte ett resultat av en aktiv politik; det är ett resultat av ett misslyckande. Och misslyckandet består i att man inte har klarat jobben. Nu tar finansministern till den statistik som han för närvarande tycker överensstämmer med det han vill försöka bevisa. Verkligheten är den, herr talman, att Sverige tillhör de länder som får ta emot stöd från EU för att vi inte klarar av att hantera ungdomsarbetslösheten. Det är åtta länder i Europa som inte får ta emot det stödet. Sverige tillhör de 20 länder i Europa som får ta emot stödet. Det innebär inte att vi säger att Sverige har en lika alarmerande situation på arbetsmarknaden som Grekland, absolut inte, men det innebär att Sverige är ett medelmåttigt europeiskt land i arbetsmarknadshänseende. Åtta andra länder presterar bättre än Sverige när det gäller ungdomsarbetslöshet. Det är naturligtvis inte en situation som någon finansminister som helst skulle kunna vara nöjd med. Verkligheten är att arbetslösheten har ökat med över 30 procent sedan Anders Borgs politik började genomföras i det här landet, och det kan man inte siffertricksa bort. Herr talman! Verkligheten är att den verkligt allvarliga arbetslösheten, långtidsarbetslösheten, har tredubblats under den tid som Anders Borg har genomfört sin politik i det här landet. Resultatet av misslyckandet i arbetsmarknadspolitiken är det som vi ser nu, nämligen att man år efter år presterar underskott och inte klarar att hålla överskottsmålet. Man kan självfallet, herr talman, diskutera det finanspolitiska ramverket, om man så vill. Man kan diskutera hur man ser på det och får då ta politiskt ansvar om man vill ändra på det. Då ska man naturligtvis först ha en sådan debatt, ändra på detta och sedan genomföra politiken. När man under åtta år har misslyckats med sin politik ska man ju inte skriva om det finanspolitiska ramverket så att det ska passa misslyckandet. Det är detta vi diskuterar här i dag, och det är därför regeringens och finansministerns märkliga skönmålning av en oroande situation blir så destruktiv. Det finns en sak till i interpellationssvaret som jag hade tänkt ta upp - jag får väl använda nästa inlägg till det - och det är att finansministern inte bara försöker vifta bort oron över sin misslyckade politik utan också hävdar att välfärden i Sverige har stärkts. Det är inte en beskrivning som Sveriges lärare, vårdpersonal, patienter eller elever känner igen.

Herr talman! Jag tror att det var första gången jag hörde detta om en tredubbling av långtidsarbetslösheten. När Socialdemokraterna sade det tänkte jag att det måste vara ett misstag, en felsägning, men det är det inte. Det är ett fel som upprepas. Långtidsarbetslösheten har ökat från 1,0 till 1,3 procent av arbetskraften om man jämför tredje kvartalet 2006 med tredje kvartalet 2013. Det är alltså en ökning med 0,3 procentenheter. Det är inte en tredubbling, men det är en illustration av att Socialdemokraterna har väldigt svårt att räkna. Det återspeglar sig också i andra sammanhang. Det var alltså fel. Sedan är det naturligtvis inte så att vi vill ha det här underskottet hur länge som helst, som Eva-Lena Jansson antydde, tvärtom. Vi har anvisat en väg tillbaka, och den beskrivs utförligt i den budget som läggs fram här inom kort. Sedan har vi det här med överskott. Det är roligt att Patrik Björck springer ifrån Dambergs ståndpunkt att börja räkna att budgeten ska vara i balans. Men berätta då för oss hur denna återgång till balans lite längre fram ska gå till, om man nu ska ta Bo Bernhardsson på allvar! Tala om hur mycket det ska vara i intäktsökningar, i skatteökningar och i minskade utgifter! Och när ska det ske? Vi har inte ställt till det. Däremot har ni nu ställt till det. Det har kritiserats inte bara av Assar Lindbeck, som det refererades till här, utan Socialdemokraterna har även fått kritik internt för att ni är så fixerade - inte längre vid jobben utan vid budgetbalansen på kort sikt. För oss är det jobben och arbete som är det centrala, och därför driver vi en aktiv konjunkturpolitik. På så sätt minskar vi arbetslösheten och ökar sysselsättningen, till skillnad mot vad ni gör.

Herr talman! Jag vill få fört till protokollet det häpnadsväckande i att Folkpartiets finanspolitiska talesperson tycker att det är konstigt att Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i finanserna. Det är inte konstigt. Vi är vana att sköta finanserna, och vi tycker att det är viktigt. Om man går från 65 miljarder i överskott till 87 miljarder i underskott och när Anders Borg hela tiden hävdar att vi har så starka finanser jämfört med omvärlden blir min fråga: Hade inte Sverige starka statsfinanser 2006 också? En lögn blir inte sann bara för att Anders Borg står och upprepar den gång på gång. Han hittar på saker om vår budget som gällde förra året. Man kan fråga sig hur trovärdig finansminister Anders Borg är när han först ville att vi skulle sänka skatten med 3 miljarder - han stod och dundrade på om det i december - för att en månad senare säga: Nej, nej - det är ansvarslöst att sänka skatten. Nu vill vi höja skatten! En finansminister som först ville att man skulle sänka studiebidragen för de studerande med 300 kronor för att tre veckor senare ändra sig och göra helt om - hur trovärdig är en sådan finansminister? Det är klart att vi ifrågasätter om han faktiskt vill och är intresserad av att göra någonting åt denna oordning i statsfinanserna. Det är bra att finansministern nu sitter och räknar på sin kalkylator här i kammaren för att se hur han ska få ihop ekonomin, för det verkar inte som att han har klarat av det. Vi tar frågorna på allvar. Det är därför vi ställer interpellationer här i Sveriges riksdag och hoppas att finansministern ska återkomma med ett tydligt svar. Tyvärr försöker han trassla sig ur det hela genom att komma med lögner. Det är inte bra.

Herr talman! Jag tänkte säga något om huruvida Sverige har starka statsfinanser eller inte. Sverige har självfallet fortfarande starka statsfinanser jämfört med Grekland eller jämfört med snart sagt vilket annat land som helst i Europa. Det innebär inte att vi är lugna när det gäller framtiden, vad som ska hända med välfärden och hur man dessutom ska klara överskottsmålen. Faktum är att ni ärvde bra statsfinanser. Det var där det började. Ni ärvde dessa goda statsfinanser, de bästa i Europa, av den socialdemokratiska regeringen. Det var så det var. Sedan dess har ni slängt ut 140 miljarder i skattesänkningar och försökt få i gång sysselsättningen med dessa. Det har misslyckats. Nu står vi här med en situation där ekonomin är underminerad. Det är detta Konjunkturinstitutet säger. Det behövs skattehöjningar på 100 miljarder under de närmaste åren bara för att klara överskottsmålet, men också för att klara välfärden utan att höja kvaliteten. Ni har underminerat ekonomin på sikt. Däremot har vi fortfarande en hygglig situation jämfört med Grekland och andra länder i Europa. Men ska vi jämföra oss med dem? Jag tycker inte det. Jag tycker att vi i stället ska diskutera hur den svenska välfärden ska kunna bibehållas. Är det någonting socialdemokratin kan - på tal om att få ordning och reda - är det att reda upp efter borgerliga regeringar. Bildtregeringen kom till makten och påstod att de var den mest kompetenta någonsin i svensk historia och körde sedan ekonomin fullständigt i botten. Det var så vi fick det finanspolitiska ramverket, när vi sade: Detta får aldrig hända igen. Det var socialdemokratin som redde upp situationen och sanerade. Sedan har vi varit överens om ramverket. Men nu håller ni på att ge efter för någon sorts slapphet igen.

Herr talman! När man lyssnar på Socialdemokraternas företrädare får man lätt intrycket av att svensk ekonomi skulle vara i förfall. De försöker måla upp en bild av att svensk ekonomi skulle vara i kris och att Sverige måste slå in på en ny väg. Nu måste Socialdemokraterna ta över, för det är de som har klarat av att ta hand om ekonomier som har varit i förfall - så låter det. Detta försöker de föra i bevis genom att säga att de lämnade ett budgetöverskott i högkonjunktur på 65 miljarder, och nu har vi ett prognostiserat underskott i lågkonjunktur. Hur ser det då egentligen ut med svensk ekonomi? Statsskulden har minskat sedan 2006. Under denna period har det alltså inte varit ständiga underskott i den bemärkelsen, för skulden har alltså minskat under denna tid. Så gott som alla utomstående bedömare anser att svensk ekonomi är bland de starkaste i Europa. Den bild Socialdemokraterna försöker måla upp stämmer inte alls överens med verkligheten. De påstår också att vi har slängt ut 140 miljarder i skattesänkningar och underminerat svensk ekonomi. Men hur ser det egentligen ut? Skatteintäkterna på arbete har ökat sedan 2006. De har inte alls minskat. Jag har tre frågor till Socialdemokraternas företrädare. Jag kom in lite sent i debatten, så nu har inte Bo Bernhardsson och Eva-Lena Jansson möjlighet att svara. Men det kommer en liknande debatt senare, så de kanske kan ta tillfället i akt då. Fråga 1: Anser Socialdemokraternas företrädare att man ska stimulera i lågkonjunktur, eller ska man inte stimulera i lågkonjunktur enligt Keynes teorier? Fråga 2: Förnekar S företrädare att svensk ekonomi har klarat sig bättre än de flesta andra under krisen? Eller förnekar man kanske krisen helt och hållet? Och om man gör det - i så fall helt i motsats till de flesta andra utomstående bedömare globalt och internationellt - på vilket sätt finner man stöd för en sådan åsikt? Var finner man stöd för en sådan åsikt? Fråga 3: Vilka besked har Socialdemokraternas företrädare i kammaren här i dag om en helt annan politik som man vill föra och som vi inte känner till? Vilka besked har man som Stefan Löfven inte ännu har gett oss som gör att man stärker budgetsaldot utifrån den budget som man har lagt fram? Sanningen är att Socialdemokraternas budget är underfinansierad. Det prognostiserade underskottet skulle ju i så fall ha blivit ännu större. Jag skulle gärna se att jag fick svar. Nu är det Patrik Björck som har möjlighet att svara på de här tre frågorna, och sedan kan Bo Bernhardsson komma tillbaka i en senare debatt.
Herr talman! Patrik Björck menar att Sverige har en medelmåttig sysselsättningsutveckling. Låt oss då bara redovisa hur sysselsättningsutvecklingen för det fjärde kvartalet 2013 ser ut: I Belgien föll den med en tiondel. Det är samma siffra för Frankrike. I Finland föll den med 1 procent, i Holland med 1,4 procent och i Italien med 2 procent. I Sverige steg den med 1,2 procent. Det betyder att skillnaden mellan oss och Finland är 80 000 i sysselsättning. Om vi hade haft Finlands utveckling hade sysselsättningsökningen varit 80 000 personer färre. Om vi hade haft Hollands utveckling hade det varit över 100 000 personer färre i sysselsättning för fjärde kvartalet 2013. Det beskriver Patrik Björck som medelmåttigt. Vi har alltså haft den starkaste utvecklingen av jämförbara länder, vid sidan av Irland och Storbritannien som kommer tillbaka ur djupa lågkonjunkturer. Och det beskriver Patrik Björck som medelmåttigt. Det land som har högst sysselsättningsgrad i Europa beskriver Patrik Björck som medelmåttigt. Det land som har bland det högsta arbetskraftsdeltagandet, bland den lägsta långtidsarbetslösheten, bland det högsta antalet arbetade timmarna beskriver Patrik Björck som medelmåttigt. Det är naturligtvis en helt orimlig beskrivning av Sverige som Patrik Björck står för. När det gäller stabiliseringspolitiken vill jag också tydliggöra att vi bedriver aktiv stabiliseringspolitik. När vi tillträdde låg överskottet på 65 miljarder. Vi förde upp det till 111 miljarder. Vi ökade överskottet och amorterade 70 miljarder på skulden 2008. När det var högkonjunktur hade vi alltså rekordstora överskott. Sedan blev det lågkonjunktur. Men om vi summerar det är resultatet att skulden har minskat samtidigt som den har ökat med 30 procent i EU-länderna. Under samma period har den i de andra EU-länderna ökat med nästan lika mycket som två tredjedelar av Sveriges skuldsättning. Patrik Björcks beskrivning är naturligtvis helt orimlig. Man måste också försöka få klarhet i hur Socialdemokraterna tänker kring budgethålet. Jag ska lansera en hypotes: Socialdemokraterna har ett budgethål. Man har alltså tappat 15 miljarder i finansiering, man tillför nya löften på varje valmöte och man tar bort alla spärrar i sjukförsäkringen. I storleksordningen 25 miljarder saknas i den socialdemokratiska budgeten. Magdalena Andersson har sagt i intervjuer att hon tänker se över överskottsmålet. Är det lösningen? Tänker Socialdemokraterna ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet överge överskottsmålet? Vi har lämnat beskedet, alla fyra alliansledarna har sagt, att till 2018 ska vi ha 1 procents överskott. Tänker Socialdemokraterna överge överskottsmålet? Är det den hemliga planen? Man ska alltså sprida löften över Sverige, stå och lova på valmöte efter valmöte, vägra redovisa sina skatteförslag för väljarna före valdagen och sedan ta bort överskottsmålet. Är det lösningen?

Herr talman! Problemet är att regeringen inte uppnår överskottsmålet. Det här handlar ytterst om jobben och välfärden. Var 20:e anställd i offentligt finansierad verksamhet har försvunnit sedan Anders Borg tog över. Skolresultaten rasar. Det är den verklighet som möter medborgarna i Anders Borgs samhälle. Det får naturligtvis konsekvenser när finansministern tappar greppet och när finansministern inte längre har kontroll. De konsekvenserna är att budgetunderskottet för 2014 är det största sedan 1996. Och det kan man inte siffertricksa bort, herr talman. Inte ens Joe Labero skulle kunna lyckas med det konststycket. Ett annat problem är att det inte finns något samband mellan konjunkturerna och finansministerns misslyckande vad gäller underskottet. Det är inte ett resultat av en aktiv konjunkturpolitik. Det är ett resultat av ett fatalt misslyckande med jobbpolitiken. Anders Borg har konsekvent haft överoptimistiska prognoser, och när de konsekvent inte faller in uppstår budgetunderskott. Inget annat land i EU-15 försämrar statsfinanserna lika mycket som Sverige gör. Det tragiska priset för det, herr talman, är arbetslöshet och försämrad välfärd.

Herr talman! Vi får här lyssna på en oärlig beskrivning av svensk ekonomi. Man försöker skrämma svenska folket, men det är en farlig strategi. Man svartmålar och letar efter statistik för att föra i bevis ett misslyckande i svensk ekonomi. Man mörkar sin egen politik och vägrar stå för alla löften. Det här är en farlig strategi, herr talman. Fakta talar emot Socialdemokraternas retorik. Fakta talar emot Socialdemokraternas försök att måla upp en bild av svensk ekonomi i förfall. Jag förväntade mig kanske inte att få några svar på mina frågor, men det kommer ytterligare en debatt där Bo Bernhardsson och Eva-Lena Jansson får chansen att svara.

Herr talman! Sveriges offentliga finanser har inte på 30-40 år befunnit sig i så gott skick som de gör i dag. Vi får gå tillbaka till 60 och 70-talen, om jag minns siffrorna rätt, då Sverige senast hade skuldsättning på den här nivån. Det är en styrka för svensk ekonomi att vi har amorterat. Bara under 2007 och 2008 hade vi 180 miljarder i överskott. Sverige är i bättre skick än nästan något annat europeiskt land. Det som Assar Lindbeck beskriver som stor komik har Patrik Björck uppvisat här genom att jämföra Sverige med ett antal krisländer och hävda att vi har en liknande situation i Sverige. Det är inte korrekt. Sverige har minskat skulden när andra länder har ökat den. Låt oss titta på sysselsättningsutvecklingen och bara jämföra Sverige med Finland. Sverige har alltså stimulerat. Det beskriver Patrik Björck som en stor försvagning. Finland höjer skatter och stramar åt. I Sverige stiger sysselsättningen med 1 procent; i Finland faller den med 1 procent. Det är skillnaden mellan att kunna stimulera och att behöva strama åt i en lågkonjunktur. Det är alltså skillnaden mellan att kunna föra en keynesiansk politik i lågkonjunktur och att behöva strama åt i en lågkonjunktur. Jag förstår varför Finlands regering agerar som de gör. De har en väsentligt högre skuldsättning och betydande strukturproblem som måste åtgärdas. Det är dock frapperande att Socialdemokraterna inte bara säger att de vill föra en politik där det saknas stor finansiering. Den finansiering de har slår också långsiktigt ut jobben, jobben för unga. De jobben ger dem höjda a-kassor och utbyggda bidragssystem. Samtidigt ser man att den enda lösningen som kan få den logiken att gå ihop - att man slår ut jobb och höjer skatter men ändå inte finansierar sina åtgärder - är väl att man då avser att överge överskottsmålet. Det måste vara slutsatsen av den här debatten, herr talman.